Herr talman! Det här ärendet gäller alltså, som Ingvar Eriksson sade, ett företag där staten är delägare, ett företag som har gått dåligt och där likvidationsplikt skulle inträda om inte riksdagen nu beslutar om ett tillskott. Vi har från folkpartiet granskat frågan noga. Vi har fått in kompletterande upplysningar utöver den bristfälliga information som regeringen har lämnat i propositionen, och vi har efter noggrant övervägande kommit fram till att det kan vara motiverat att riksdagen tillskjuter de medel som behövs för att företaget skall kunna drivas vidare i annan regi utan en rekonstruktion via konkurs. Men vi har ett krav som varken regeringen eller utskottsmajoriteten velat uppfylla, och det är kravet på en hederlig varudeklaration. Vad det gäller är ett tillskott för att undvika en konkurs, ett tillskott för att täcka en förlust i ett företag, där staten inte har skött sitt ägaransvar särskilt väl. Då tycker vi att det är ett minimikrav att man skall kunna tala om vad det faktiskt handlar om. Vad regeringen har gjort, och vad utskottsmajoriteten till min bestörtning också vill göra trots att saken har påtalats, är att försöka ge sken av att detta är en handikappolitisk insats till förmån för landets handikappade.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

Herr talman! Fram till 1977 fanns det två ortopediska verkstäder, dels ortopediska verkstaden på Karolinska sjukhuset, dels Een-Holmgren Ortopediska AB, som tillsammans svarade för hjälpmedelstillverkning inom Stockholms läns landsting. Men under 1977 kom man till en överenskommelse om ett samgående i ett bolag. Denna överenskommelse träffades mellan staten och ägarna till Een-Holmgren Ortopediska AB och Landstingens inköpscentral. Detta samgående skulle skapa förutsättningar att nå en rationell patientservice inom sjukvårdsområdet och skapa anställningstrygghet åt personalen. Därmed skulle man kunna upprätthålla en tillfredsställande hjälpmedelsproduktion vid Karolinska sjukhusets ortopediska verkstad. Dessutom fanns det möjligheter till statligt borgensåtagande på lån till bolaget på högst 500 000 kr. Riksdagen bemyndigade fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten borgen för lånet. Detta har dock aldrig utnyttjats. Bolaget var framgångsrikt med stigande omsättning fram till år 1985. Under detta år förlorade bolaget kompetent personal, som startade konkurrerande företag. Man tappade marknadsandelar på grund av den nya konkurrensen. År 1986 hamnade man i akuta ekonomiska svårigheter och hade ett starkt behov av kapitaltillskott. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till en förlust på 1,5 milj.kr. 1985 och 6,2 milj.kr. 1986. Man räknar med att bolaget kommer att gå med stor förlust även 1987. Landstingens inköpscentral köpte hösten 1986 och i början av år 1987 den tredjedel av aktierna som familjerna Een och Holmgren ägde. Den 13 november 1986 fick statens förhandlingsnämnd regeringens uppdrag att sälja statens aktieinnehav i bolaget men med beaktande av avtalet från den 31 mars 1977, där det stadgas om hembudsskyldighet. I överenskommelsen som träffades skulle LIC förvärva statens aktier i bolaget för 500 000 kr. I uppgörelsen ingår också att bolaget ej får utnyttja statens borgensåtagande som fanns i förutvarande bolag. Överenskommelsen innebär att staten till bolaget ger 3,75 milj.kr. som särskilt driftbidrag för 1987. Utskottet har vid sin behandling erhållit kompletterande uppgifter, och mot bakgrund av den redovisning som nu föreligger anser utskottet att en avyttring av statens andel i bolaget är att föredra och att försäljning skall ske till Landstingets inköpscentral på de föreslagna villkoren. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Vi har nu fått en fullkomligt riktig beskrivning av vad som har hänt. Då vill jag fråga utskottsmajoritetens talesman: Varför kan inte utskottsmajoriteten också ge en fullkomlig riktig beskrivning av vad anslaget skall användas till? Varför vill ni ge sken av att det är en handikappinsats och inte ett förlusttäckningsbidrag?
Herr talman! Gunnar Ström försvarar här regeringens förslag i propositionen. Jag vidhåller vår kritik. Jag anser att det är fel att skapa ett olyckligt konkurrensförhållande till de företag i övrigt som finns på marknaden. Vi kan därför inte ställa upp på förslaget. Vi tycker att det är djupt olyckligt. Därför vidhåller vi vår kritik.
Herr talman! Vi anser att staten har gjort en bra affär genom försäljningen till Landstingens inköpscentral. Det skulle ha blivit betydligt kostsammare om vi skulle ha rekonstruerat företaget. Dessutom var det hembudsrätt på aktierna i det här företaget. Därför kunde man inte sälja till något annat företag, utan det måste bli på det sätt som det nu har blivit. Samtidigt tryggas tillgången till bra ortopediska hjälpmedel. Det är viktigt att det finns en sådan tillverkning i Stockholmsområdet — det är absolut inte det minst viktiga i sammanhanget. Därför är också namnet på anslaget — Bidrag till viss ortopedteknisk hjälpmedelsverksamhet — helt motiverat.

Herr talman! Nu inser väl ändå Gunnar Ström att han inte har rätt! Företaget lever vidare — den saken är klar. Vad det handlar om är om de skulle ske efter en rekonstruktion eller efter ett tillskott av den ägare som sedan säljer företaget. Staten har då ansett sig ha ett ansvar och gått in med ett ägarbidrag. Vi har accepterat detta — vi tycker att det i det här speciella fallet kan vara motiverat att kasta in pengar i efterhand för att täcka de förluster som har uppkommit. De handikappade har ju inte någon nytta av det — det är ett sätt att hjälpa företaget att leva vidare utan en rekonstruktion som följer ovanpå ett konkursförfarande. Men när man då gör detta av ansvar för företaget, för de anställda, är det beklämmande att man ger sken av att det är en speciell insats för de handikappade i Sverige. Det är ett exempel av flera på att socialdemokraterna börjar slira på orden. Vi möter ideligen detta. En polisrazzia är inte en polisrazzia, en absolut förpliktelse gentemot Indonesien är inte en absolut förpliktelse. Ideligen märker vi att man slirar på orden. Ideligen försöker man ge sken av att besparingar är reformer. Detta är ett av många exempel på detta. Jag tycker det hade varit ärligare om Gunnar Ström hade medgivit att det gäller ett förlustteckningsbidrag och inte ett stöd till handikappolitiken i landet.
Herr talman! När staten gick in i Een-Holmgren Ortopediska AB 1977, diskuterades det naturligtvis en hel del om staten skulle göra det. Som framgår av utskottsbetänkandet träffades det ett avtal enligt vilket staten skulle ingå som delägare i företaget i minst fem år. Det var som sagt 1977, och staten har nu varit kvar som delägare i snart tio år. Staten gick in för att rädda sysselsättningen för de anställda och för att se till att det skulle finnas tillgång till ortopediska hjälpmedel i Storstockholmsområdet. Det är väl inget fel att göra en rekonstruktion på det sätt som nu har skett och se till att företaget finns kvar. Det är nödvändigt att trygga tillgången på hjälpmedel av det slag som företaget tillverkar, för det är många människor i Stockholmsområdet som behöver ha sådana. Så jag kan inte förstå Daniel Tarschys inställning i det här ärendet.
Herr talman! Vi är ju överens i sakfrågan. Både Gunnar Ström och jag vill ge det här anslaget. Vi har samma uppfattning om historieskrivningen. Vi har samma uppfattning om statens motiv. Vi har samma uppfattning om vad som har hänt, vad som hände i fjol, vilken förlust som uppstod och vad staten kan göra för att ta sitt ansvar. Vi har precis samma uppfattning på alla de här punkterna. På en enda punkt skiljer vi oss åt: Jag vill kalla saker vid deras rätta namn. Om det är ett förlusttäckningsbidrag, skall man tala om det. Jag vill inte gå med på att regeringen försöker ge sken av att det är en insats i handikappolitiken. De handikappade skulle inte stå utan hjälpmedel, om man i stället hade valt likvidationsoch rekonstruktionsvägen. Som Ingvar Eriksson påpekade, finns det många andra företag som arbetar i branschen. Een-Holmgren Ortopediska AB hade också kunnat arbeta efter en likvidation och rekonstruktion, men när staten har varit delägare så pass länge i företaget, tycker vi att det är riktigt att riksdagen medverkar till att klara företaget ur den svacka där det hamnat. Det enda krav vi ställer på socialdemokraterna är att de hederligt talar om vad de begär pengar till. Vi tycker att det kravet har ni inte uppfyllt.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1986/87:23 om skadeverkningar av amalgam behandlas åtta motioner. Motionerna tar upp frågor om forskning i ämnet, produktoch biverkningsregister, utformningen av tandvården, rätt att avböja behandling med amalgam, m.m. Utskottet avstyrker samtliga motioner. Herr talman! Riksdagen har vid flera tillfällen behandlat frågan om oral galvanism och då utifrån betänkanden från socialutskottet. Utskottet har bl.a. förklarat att det gjorts flera rön kring amalgamets verkningar på människan och att vissa av dessa rön ger anledning till oro. Socialutskottet sade i sitt betänkande 1985/86:16: ”Utskottet kan med tillfredsställelse konstatera att ytterligare ett flertal initiativ tagits under senaste tid när det gäller frågan om verkningar av amalgam som tandlagningsmaterial. Det är viktigt att ansträngningarna fortsätter för att bringa denna fråga närmare sin lösning. Liksom tidigare vill utskottet också understryka vikten av att patienter som säger sig lida av oral galvanism och känner oro inför amalgam och kvicksilvrets skadeverkningar verkligen tas på allvar. Dessa patienter måste beredas en adekvat vård och bör få möjlighet till behandling av personal med erfarenhet av sådana frågor.” Detta sade alltså utskottet för ett år sedan, och en del har hänt sedan dess. Trots att en rad åtgärder vidtagits, kvarstår problemet för många människor som uppger att de lider av kvicksilverförgiftning. Patienter har upplevt att de inte möts av öppenhet och förståelse vid besök hos läkare eller tandläkare. Även försäkringskassan har upplevts som besvärlig. Det har också påtalats problem i kontakter med folktandvården. Vi moderater anser att det är nödvändigt med övergripande initiativ för att lösa patientens problem vid kontakter med hälsooch sjukvården samt tandvården. Det behövs en samlad översyn av åtgärderna på detta område. Vi anser att riksdagen med bifall till motion 1986/87:S0468 från moderaterna i här aktuell del och med anledning av ett par folkpartimotioner, 462 och 481, bör ge regeringen detta till känna genom att bifalla reservation nr 1. Herr talman! Under förutsättning att reservation 1 bifalls anser vi att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 17 som börjar med ”Samtliga här” och slutar med ”S0478 yrkande 3” bort ha den lydelse som framgår i reservation 2. Jag yrkar även bifall till reservation 5, där vi framhåller rätten att välja behandling med amalgam. Detta under förutsättning att bifall erhållits på vår reservation nr 1 i enlighet med vad som framhållits i reservationens text.

Herr talman! Föreliggande betänkande handlar alltså om skadeverkningar av amalgam. Först litet bakgrundsfakta. Amalgam består av 50 96 kvicksilver, drygt 30 20 silver och mindre mängder tenn, koppar och zink. Amalgam har sedan ca 150 år tillbaka använts som det mest förekommande tandfyllningsmaterialet. Varje tandläkare i Sverige förbrukar 1,2-1,5 kg varje år. Svenskar i min ålder beräknas i medeltal ha ungefär 16 amalgamfyllningar i munnen. I debatten i början av 1980-talet har begreppet oral galvanism ofta använts. Oral galvanism betraktas nu av expertis som ett ganska föråldrat begrepp. Den aktuella diskussionen kring amalgamets skaderisker gäller i stället s.k. mikromerkurialism, dvs. lätt kvicksilverförgiftning som följd av kvicksilverånga från amalgamfyllningar. Flera vetenskapliga studier har visat på förekomsten av denna kvicksilverånga. Olika studier och undersökningar har visat på samband mellan antalet amalgamfyllningar och halten kvicksilver i utandningsluft och blod. Andra undersökningar har inte visat sådana samband. Kort sagt: Forskningsresultat inom olika områden är motstridiga, och den diffusa sjukdomsbild som karakteriserar mikromerkurialism gör studier av symptomen svåra. Därför pågår en omfattande forskning om biologiska effekter av dentala material. En övervägande del av projekten gäller skadeverkningar av kvicksilver och amalgam. Socialstyrelsen har i en rapport som redovisades i januari 1986, Kontroll och tillsyn av dentala material, lämnat en redogörelse för dessa forskningsprojekt. Bl. a. kan nämnas: —- Alternativa material för tandlagningar studeras och utvecklas. —- I rapporten understryks vikten av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från olika områden. — Icke-metalliska material och speciella kompositmaterial som alternativ till dentala amalgam bör enligt socialstyrelsen ägnas större uppmärksamhet. — Frekvensen av biverkningar av dentala material bör kartläggas, och hur allvarliga biverkningarna är måste utvärderas. — För att kunna fastställa eventuella samband mellan patienten, symptom och tandvårdsmaterial måste bättre diagnostiska kriterier utvecklas. — Tandvårdspersonalen är en grupp vars reaktioner också bör beaktas, enligt rapporten. Rapporten förordar också att socialstyrelsen skall införa en obligatorisk registrering av tandvårdsmaterial, t.ex. amalgam och plaster. En försöksverksamhet med registrering av biverkningar av dentala material skall 155 genomföras i ett landsting. Andra konkreta åtgärder som socialstyrelsen vidtagit, förutom att uttala sig för en intensifierad forskning kring amalgam och kvicksilver, är att man 1985 gav NIOM i uppdrag att utföra en riskvärdering av kvicksilver i dentalt amalgam. NIOM rapporterade i september 1985, efter vetenskapliga dokument och rapporter samt internationella jämförelser, att amalgam är ett väl lämpat tandfyllningsmaterial med mycket få kända biverkningar. Socialstyrelsen tillsatte också i slutet av 1985 en expertgrupp som skall utreda eventuella risker vid s.k. lågdosexponering av kvicksilver. Expertgruppen skall särskilt belysa om kvicksilver från amalgam kan orsaka kvicksilverförgiftning eller kvicksilverallergi och om ett utbyte av amalgam medfört förbättringar i fall där förgiftning eller allergi kunnat bevisas. Vidare skall riskerna för tandvårdspersonalen vid användningen av amalgam, som jag tidigare talade om, belysas. Denna expertgrupps värdefulla redovisning väntas inom den närmaste tiden — det har talats om slutet av våren 1987. Därför är det för mycket begärt att jag i dag skall kunna redovisa någonting av vad denna rapport innehåller. Den kommer emellertid att få betydelse för bedömningen av ytterligare forskningsbehov inom området. Utskottet har vidare erfarit att regeringen skall uppdra åt UHÄ att redovisa ett program för forskning i ämnet. Till betänkandet har fogats fem reservationer. I reservation 1 kräver moderaterna ett tillkännagivande till regeringen om en samlad översyn av övergripande åtgärder inom hälsooch sjukvården samt tandvården vad gäller användandet av amalgam. Jag yrkar avslag på reservationen med den motivering utskottsmajoriteten anför. Utskottet framhåller att det är angeläget att påskynda utredningsarbetet så mycket som möjligt med hänsyn till människors oro inför de olika uppgifter som förekommit om risker med amalgamanvändning. Samtidigt konstaterar utskottet att det behövs ett tillförlitligt vetenskapligt underlag som grund för fortsatta åtgärder. Den expertgrupp som socialstyrelsen tillsatt kommer inom kort att lämna sina resultat, och det är därför meningslöst att dessförinnan diskutera några åtgärder. Framtagningen av rapporten är en fråga främst för socialstyrelsen. När resultaten föreligger kommer också frågan om fortsatta utredningsinsatser på området att bedömas. Utskottet förutsätter att regeringen och socialstyrelsen utan dröjsmål tar initiativ till kompletteringsundersökningar, om något i rapporten ger anledning till det. Också reservation 2 har avgivits av moderaterna. I reservationen, som förutsätter bifall till reservation 1, tar man upp frågan om vård av patienter med symptom från tandfyllningar samt frågan om hänvisningsläkare. Jag yrkar avslag på reservationen med samma motivering som den som anförts beträffande reservation 1: vi avvaktar expertgruppens arbete och kommande rapport. Det är varken möjligt eller meningsfullt för riksdagen att ta ställning till olika detaljförslag innan grundläggande fakta föreligger. Centern framför i reservation 3 krav på tillkännagivande till regeringen angående hänvisningsläkare, dvs. ett krav liknande det som framförs i den moderata reservationen nr 2. Socialstyrelsen har i meddelandeblad 4/86 tagit fram ett underlag till vårdprogram för patienter med besvär som kan sättas i samband med tandersättningsmaterial. Underlaget vänder sig i första hand till landets tandläkare, men också till läkare och övrig hälsooch sjukvårdspersonal som kan komma att ta hand om de patienter det här är fråga om. De olika landstingsområdena förutsätts bearbeta detta underlag för vårdprogram. Avsikten är att detta inte skall vara styrande utan endast verka informerande. Vidare har socialstyrelsen på uppdrag av regeringen utarbetat förslag till och genomfört utbildning av s.k. hänvisningsläkare, som nu finns inom varje landstingsområde. Dessa läkare är speciellt utbildade att bedöma och informera patienter med besvär som kan sättas i samband med tandersättningsmaterial. De skall kunna råda allmäntandläkare, och de skall förmedla kontakter med tandvårdens resp. sjukvårdens specialister. För närvarande finns 40 hänvisningstandläkare i landet. En förhoppning är att fler kan tillkomma för att man därigenom skall kunna minska väntetiderna. Utskottsmajoriteten avvaktar således expertgruppens arbete, och jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 tar centern och vpk upp rätten att avböja behandling med amalgam. Reservation 5 behandlar samma ämne, men med en annan motivering. I reservation 4 krävs en förändring av nu gällande tandvårdslag genom införande av bestämmelse om rätt att avböja viss behandling. Reservanterna anför att denna rätt bör kompletteras med en rätt att få t.ex. amalgam utbytt mot annat material. Som utskottet framhåller i betänkandet på s. 18 uttalade föredragande statsrådet i förslaget till tandvårdslagen att det är väsentligt för tandvården att den kan genomförasi en atmosfär av samförstånd och samverkan mellan tandvårdspersonalen och patienten. Patientens självbestämmande kan dock inte vara absolut utan måste vara begränsat, av flera skäl. Ett skäl är tandvårdspersonalens yrkesansvar för hur vården skall utföras. Ett annat skäl är det ekonomiska. Om tandvårdsförsäkringen skall bekosta vården helt eller delvis är det inte möjligt att låta patienten bestämma vilken behandling han eller hon önskar utan kostnadshänsyn. Det måste då vara den som svarar för vården som, med beaktande av tandvårdsförsäkringens föreskrifter, avgör vilken behandling som skall väljas. Om patienten själv däremot svarar för merkostnaderna kan en dyrare behandling väljas för att tillmötesgå patientens begäran. Om en avvikande reaktion mot tandmateriel kan konstateras får ju för övrigt patienten från den 1 februari 1987 enligt tandvårdstaxan avgiftsfri tandvård för behandling som görs om. Utskottet konstaterar att i de aktuella frågorna om tandbehandling gäller, liksom inom tandvården i övrigt, att vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande. Det innebär dock inte att patienten alltid kan bestämma att han eller hon skall ha viss behandling. Självfallet kan ingen behandling ges som patienten inte accepterar. Utskottsmajoritetens bedömning är att man i den nuvarande tandvårdslagen har gjort en lämplig avvägning mellan de olika intressen som står mot varandra. Någon lagändring är inte erforderlig. Jag yrkar med detta avslag på reservationerna 4 och 5. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Claes Rensfeldt talade i sitt anförande om vad oral galvanism innebär och vad som sker i verkligheten och på forskningens område. Vidare talade han om försöksverksamhet och om en expertgrupp som skall arbeta och belysa frågorna kring dessa problem. Vårt krav på en samlad översyn har Claes Rensfeldt kommenterat genom att säga att man vill invänta expertgruppens grundläggande redovisning, och sedan yrkar han avslag på vår reservation. Men behövs det inte snabba åtgärder för att hjälpa de patienter som lider så svårt i dag, Claes Rensfeldt? Det har tagit tid, och redan i dag borde det vara möjligt att ställa upp och hjälpa dem som har det så besvärligt. Vi anser att det är viktigt att tillmötesgå patienten, vilket även Claes Rensfeldt sade. Men det gör man ju inte i dag. Patienten har t.ex. inte tillräckliga möjligheter att få hjälp. Om t.ex. en familj har barn och söker hjälp privat får familjen själv helt stå för kostnaderna. Det beror på att folktandvården inte har haft möjlighet att ta emot familjen. Vi tycker att detta är orimligt. Vi kräver därför, eftersom det har tagit så lång tid, att man nu mycket snabbt ställer upp och hjälper de människor som lider så svårt i dag.
Herr talman! Som en kommentar till det som Ingvar Eriksson sade om snabba åtgärder vill jag säga att det givetvis är landstingen som huvudmän som i första hand skall svara för de akuta åtgärder som det är fråga om. Men som jag har betonat, och som utskottsmajoriteten har sagt, måste det föreligga ett ordentligt bakgrundsmaterial och ordentliga fakta för att riktiga åtgärder för framtiden skall kunna vidtas så att vi kan komma till rätta med detta som är ett stort problem för många.
Herr talman! Jag tror inte att de patienter som lider så svårt i dag är nöjda med detta besked. De kräver nog att få hjälp betydligt snabbare. Jag tror också att vi har möjligheter att ge dem denna hjälp.

Herr talman! Det glömda Sverige består av ett stort antal små grupper. Dessa grupper har glömts bort eller försummats av samhället genom att samhället har undvikit eller inte förstått att ge dem adekvat bistånd, hjälp eller vård. En sådan relativt liten grupp utgör de människor som blivit kvicksilverförgiftade i sitt yrke som tandsköterskor eller på grund av att de varit allergiska mot amalgam som de har haft i sina tänder. Gruppen tandsköterskor som i dag har uttalade och stora besvär av sitt yrke är liten. 40 personer är registrerade och har vågat tala om att de lider av olika kvicksilverskador genom sitt yrke. Ett lika stort antal vågar i dag inte protestera, därför att de känner att de skulle få lida smälek bl.a. från sina — Prot. 1986/87:118 chefer, tandläkare eller kolleger. 7 maj 1987 De som lider av sådana här skador och vågar träda fram har kämpat år efter år för att få sina skador på något vis noterade och för att få hjälp i sitt betryck. Men de har fått väldigt litet medkänsla vart de än har vänt sig. De har skrikit högt, en del så högt att de ansetts besvärliga och psykiskt litet instabila. Detta är en dom som väldigt många som lider av sina amalgamfyllningar har fått. Denna del av den glömda gruppen består av människor som inte tål fyllningar av amalgam. Hur stor den gruppen är finns det ingen säker statistik på, men den är många gånger större än tandsköterskegruppen. 4 000 personer tillhör Tandvårdsskadeförbundet, men antalet kvicksilverförgiftade genom amalgam i tänderna torde vara långt större än de 4 000 aktiva medlemmarna i förbundet. Det är också en försummad grupp, ibland en föraktad grupp människor som ibland får hjälp, ibland hänvisas till psykvården för sina tandskador. Nu börjar det skönjas en förbättring i den allmänna uppfattningen i denna fråga. Det landstingsråd i Stockholms län som har ansvar för hälsooch sjukvården, en folkpartist, har i år för första gången utverkat ett bidrag. Det är visserligen blygsamt, 7 500 kr., men det är ändå ett tecken på erkännande av de problem som finns och som behöver uppmärksammas. Det är min förhoppning att andra landsting följer efter och tar fasta på dessa problem så att de som lider får möjlighet att föra fram sina synpunkter och kan möta den allmänna sektorns ganska nedlåtande hållning till dessa problem. Claes Rensfeldt talade om Nordiska institutets för odontologisk materialprovning, NIOM:s, utredning. NIOM lämnade sin rapport 1985. När man ser på vilka som gjort utredningen och vad den har kommit fram till kan man närmast jämföra rapporten med en utredning som poliser har gjort om sina egna brott. Det finns ingen känsla för de människor som det gäller, ingen antydan att det skulle föreligga något fel. Jag vet inte om också socialstyrelsen tyckte likadant, eftersom den strax efter det att rapporten hade lämnats själv tillsatte en expertgrupp med professor Per Olov Lundberg i Uppsala i spetsen för att utreda frågan. Det har sagts att utredningen skall lämna sin rapport innan våren är slut. Jag undrar om inte våren redan är slut — i varje fall upplevde vi vår för några dagar sedan — så att det blir direkt sommar efter vintern. Då kanske vi får vänta ytterligare på utredningen. Varje gång jag har frågat har jag fått svaret att den kommer om tre veckor, Det är ett stående svar. Jag talade med en av ledamöterna häromdagen. Han sade: Före sommaren skall den komma — det är vi fast beslutna om. Jag vet inte om vi kan komma överens om när sommaren har kommit, men vi får väl se när rapporten kommer. Det finns vissa oskrivna etiska — om jag får kalla dem så — lagar som säger att vi här i riksdagen inte skall fatta beslut i ärenden där utredning har utlovats inom någorlunda bestämd tid. Jag och vi i folkpartiet har i utskottet tagit fasta på detta och trott på löftet — som i så fall hade bort vara infriat för länge sedan. I dag kan vi kanske ha anledning att beklaga att vi trodde på löftet. Claes Rensfeldt vet inte alls vad utredningen kommer att innehålla. Det 159 hade han kunnat få klart för sig om han hade velat anstränga sig litet grand. Han var säkert, liksom vi alla som sysslar med de här frågorna, inbjuden till Åsö gymnasium här om lördagen. Där tillbringade jag tre timmar tillsammans med 700 drabbade människor, som sannerligen talade om vad det var frågan om och fick det hela belyst av professorer, docenter, tandläkare och vanliga doktorer. Jag talade med docent Mats Hanson, som sitter med i beredningen. Han sade: Det blir egentligen inte något nytt, utan det blir i stort sett som det har varit. Han fortsatte: Jag kommer att lägga en reservation, men hur ordföranden, som är neutral, ställer sig får vi väl se. Mats Hanson är ordförande i Tandvårdsskadeförbundet och har ägnat en mycket stor del av sin tid åt att försöka hjälpa så många som möjligt av dem som råkat illa ut. För min del tycker jag att det är schyst att vänta på utredningen. Ambitionen har varit att utredningen skall ha en delvis annan sammansättning än den nordiska institutionen NIOM. Men de samtal som jag haft med ett par av utredarna säger mig att vi inte skall ha några överdrivna förhoppningar. Att utreda och utreda kan vi hålla på med länge. Att bara vänta på utredningar hjälper ingen som har ont i huvudet, eksem eller något annat. Men man kan åtgärda en hel massa saker medan utredningen pågår och även sedan utredningen kommit och man ännu inte hunnit se på den så mycket. Vad jag saknar är den goda viljan att över huvud taget göra något. Inte minst Claes Rensfeldt var ett fint exempel på hur man behandlar sådana här ärenden och sådana här människor genom att hänvisa till experter och utredningar. Men vad säger man åt de stackars människorna — kanske 4 000 eller 8 000 — som lider nöd under detta tryck.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1986/87:15 behandlar en rad anslagsposter, bl.a. till statens invandrarverk, samt en rad motioner från allmänna motionstiden. Betänkandet handlar således främst om en rad anslagsfrågor, men eftersom flyktingfrågorna i stort för närvarande är synnerligen omdebatterade tillåter jag mig, fru talman, att även säga en del allmänt om flyktingpolitiken. Mot bakgrund av den svåra flyktingsituationen i världen, där ca 15 miljoner människor befinner sig på flykt från sitt hemland på grund av politisk eller annan förföljelse och där vårt land tog emot ca 17 000 spontanflyktingar under 1986, är det tämligen självklart att invandraroch flyktingfrågorna tilldrar sig ett stort intresse bland riksdagens ledamöter och hos allmänheten. Låt mig, fru talman, säga att det är ett positivt intresse, där ledamöter av denna kammare bl.a. söker finna vägar för en snabbare handläggning av asylärenden, ett så medmänskligt bemötande av människor i nöd och svårigheter som möjligt och ett motverkande av den främlingsfientlighet som tyvärr inte så sällan gör sig påmind ute i vårt samhälle. Vi har väl litet till mans med oro noterat de demonstrationer som nu under ett par 1 Prot. 1986/87:119 veckoslut ägt rum vid Centralen i Stockholm. Vi känner också till de tråkiga händelserna i Mellerud nyligen. Vi som är förtroendevalda av medborgarna i vårt land har en stor uppgift i att på olika sätt verka som opinionsbildare för en fördomsfri och medmänsklig syn i flyktingoch invandrarfrågorna. Ty även om vi ledamöter från skilda partier i riksdagen ser litet olika på vägarna att nå målet, så vågar jag säga att det finns en gemensam strävan hos samtliga riksdagspartier att bedriva en human och verkligt medmänsklig flyktingoch invandrarpolitik. Men politiken måste samtidigt vara realistisk. Vi måste kunna erbjuda de människor som kommer hit en fristad ute i våra kommuner, och det måste finnas realistiska arbetsmöjligheter för dem. Nuvarande väntetider i förläggningarna är alldeles för långa, och det bör vara en gemensam strävan för oss alla att verka för en snabbare handläggning och snabbare utslussning ut i samhället. Det är nödvändigt med en intensifierad debatt och ökad information om flyktingsituationen och flyktingpolitiken. Låt mig i detta sammanhang framhålla det positiva arbete som bedrivs av våra ideella organisationer, t.ex. Rädda barnen och Röda korset. Kanske skulle vi i ännu högre grad använda oss av dessa organisationers tjänster. Låt mig också speciellt understryka vikten av det positiva samarbete som kommit till stånd i Nordiska rådet och den flyktingoch invandrarkonferens som nyligen ägde rum i Saltsjöbaden, där vi var några riksdagskolleger som hade tillfälle att få delta. Jag är övertygad om att detta nordiska samarbete kommer att ge positiva resultat — och det är alldeles nödvändigt. Ty visst kommer den alltmer pressande flyktingsituationen att ställa oss inför ökade svårigheter. Hur stor är solidariteten med vår nästa, när det inte bara handlar om anslag via statsbudgeten utan kanske om rent personliga insatser och frågan om att avstå till förmån för vår nödlidande broder? Det har i pressen talats om en eventuellt ”kärvare” svensk flyktingpolitik. Enligt Svenska Dagbladet den 30 april skulle invandrarministern vid något tillfälle ha sagt att ”i framtiden skall politiska flyktingar prioriteras” framför dem som får stanna av humanitära skäl. Detta uttalande stämmer ganska väl överens med den syn vi moderater har förespråkat i motioner, och jag vill fråga invandrarministern om socialdemokraterna nu något har ändrat inställning. Ett frågesvar här i riksdagen i går gav inget säkert svar på denna punkt. Det har också i massmedia förekommit en del uppgifter om utvisningar eller förvägran av politisk asyl, där det visat sig att vederbörande hamnat i fängelse och torterats. Jag är inte alls ute efter att kritisera eller attackera invandrarministern, men jag är tacksam om vi kan få några upplysningar i statsrådets tal senare även om dessa frågor. Låt mig så, fru talman, efter denna inledning, som jag kände det alldeles nödvändigt att göra, övergå till utskottsbetänkandet och då kanske främst de moderata reservationerna. När det gäller anslaget till statens invandrarverk har vi moderater i en motion av Nils Carlshamre m.fl. ansett att de 44 nya tjänster som invandrarverket tillförs egentligen endast är en papperskonstruktion — de finns där ju redan. Det handlar om en permanentning av tidigare beviljade extra resurser, och vi anser att invandrarverket bör beviljas det belopp som = Prot. 1986/87:119 verket begärt för att ha en rimlig möjlighet att handlägga ärenden inom rimlig 8 maj 1987 tid. Det lär för närvarande finnas ca 18 000 oavgjorda ärenden, och tyvärr har flera tjänstemän slutat och gått över till andra verksamheter, varför vi anser att det är absolut nödvändigt att ge verket de begärda resurserna.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 Vi anser att även om en utredning utförs av endast en handläggare, så bör fler än en delta i själva beslutet. Detta borde — utöver rättssäkerhetsaspekterna — innebära en lättnad även för handläggarna i en pressad arbetssituation. Det pågår för närvarande en översyn av lagstiftning och handläggningsrutiner, och vi anser att man i denna översyn bör beakta vårt förslag, som är ägnat att öka förtroendet för invandrarverkets handläggning. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3. I reservation nr 13 har vi moderater i utskottet stött en motion av Görel Bohlin, där hon framhållit att den s.k. flyktingslussen i Märsta fungerat mycket bra och att det där finns ett mycket väl intrimmat personalteam, som nu kommer att skingras när den första mottagningen av flyktingar enligt planeringen skall ske vid en permanent utredningsförläggning vid Carlslunds vårdhem i Upplands Väsby. Flyktingförläggningen i Märsta ligger mycket nära Arlanda, och flyktingarna har därför mycket snabbt kunnat tas om hand. Med hänsyn till polisens tunga arbetsbörda har detta också varit en positiv faktor. Med tanke på den fortsatta starka flyktingströmmen hade vi kanske behövt båda förläggningarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 13. Det pågår för närvarande ett utredningsoch översynsarbete rörande bl.a. de bidrag och ersättningar som utgår till kommunerna för flyktingmottagandet. Vi moderater har i vår motion anfört att den nuvarande konstruktionen med ersättning för flyktingmottagning och för kontant socialbidrag innebär en risk för att flyktingarnas inträde på arbetsmarknaden försvåras. Vi framför i reservation 16 att översynen av bidragskonstruktionen bör innefatta även bidraget för undervisning i svenska för invandrare . En sammanslagning av schablonersättningar, SFI-medel och ekonomiskt bistånd enligt vårt förslag skulle innebära förenklingar för såväl statliga som kommunala myndigheter. Man skulle kunna finna okonventionella lösningar, som passade de lokala förhållandena. Man skulle med andra ord kunna ”skräddarsy” kombinationer av svenskundervisning, praktik, beredskapsarbeten eller AMU-utbildning, allt efter individuella behov. Med hänsyn till de ökade kostnaderna för flyktingmottagningen bör man också återgå till att ge 13 lån i stället för bidrag till flyktingarnas bosättning. Ett sådant förfarande skulle innebära ökade resurser till andra angelägna åtgärder men framför allt att flyktingarna kände sig mindre särbehandlade. Flyktingar vill faktiskt känna sig som vanliga människor med egna resurser, inte bara vara hänvisade till bidrag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 16. I reservation 19 återkommer vi till en tidigare reservation rörande möjligheten till begränsat arbetstillstånd under väntetid för uppehållstillstånd. Reservationen är närmst föranledd av en motion av Sonja Rembo och Anita Bråkenhielm, men flera motionärer från skilda partier har framfört liknande synpunkter, nämligen att passivitet under väntan på uppehållstillstånd är en mycket svår påfrestning för de asylsökande och att det bör öppnas en positiv möjlighet till arbete för dem. En sådan möjlighet hart.ex. införts i Norge enligt vad vi fick veta vid Saltsjöbadskonferensen. Ibland tvingas de människor som väntar på uppehållstillstånd till årslång sysslolöshet, och man behöver inte ha särskilt livlig fantasi för att föreställa sig hur detta känns. I allmänhet är ju de asylsökande inställda på att skapa sig en ny framtid i det nya landet, och de har en sund önskan att försörja sig. Jag har hört många ”väntare” säga: Jag vill arbeta, jag vill inte vara ett socialfall. — Låt oss då göra vad vi kan för att tillmötesgå dessa människors önskan om att slippa ifrån en beroendesituation, som de inte har bett om! Herr talman! I reservation 19 säger vi moderater att det i de fall där det står klart att den asylsökandes fall skall tas upp till utredning om uppehållstillstånd bör kunna ges ett tidsbegränsat arbetstillstånd och att utlänningsförordningen bör ändras i enlighet med detta. Jag yrkar bifall till den reservationen. Utöver detta, herr talman, vill jag också säga något om flyktingbarnens situation, som har berörts i flera motioner. Det är naturligtvis viktigt att barnen blir så väl omhändertagna som möjligt. Deras situation är ju särskilt ömtålig, och flykten i sig har varit en påfrestning som kan ge men för hela livet. Nu har emellertid utskottsmajoriteten klart uttalat det angelägna i att flyktingbarnens situation särskilt uppmärksammas, och vi har därför ställt upp för majoritetens skrivning. Efter utskottsbehandlingen har vi även fått veta från departementet att regeringen helt nyligen skärpt bestämmelserna i utlänningsförordningen när det gäller att ta barn i förvar och att skyddet för barnen skall öka. Detta ser vi som en positiv åtgärd. Herr talman! Jag yrkar därmed slutligen bifall till de delar av betänkandet där vi är eniga.

Herr talman! Frågan om invandrare och flyktingar har under senare tid diskuterats på ett oroande sätt i våra massmedia. Bara detta är ett bevis för att den flyktingpolitik vi för i Sverige inte är bra och har svårt att accepteras. Något är fel, och något måste göras för att komma på rätt spår igen med den svenska flyktingpolitiken. Enligt UNHCR har 9,5 miljoner av världens omkring 12 miljoner Prot. 1986/87:119 flyktingar fått en fristad i ett u-land. En liten rännil av flyktingströmmen 8 maj 1987 söker sig varje år till västvärlden, medan några av världens fattigaste länder härbärgerar miljontals flyktingar. Det är inte så att Västeuropa tvingats ta hand om u-ländernas problem — det är snarare u-länder som hittills dragit det tyngsta lasset när det gäller flyktingmottagandet. Det är därför av flera skäl djupt beklagligt att många regeringar i Västeuropa har reagerat på de senaste årens förändringar av antalet asylsökande med att söka försvåra för flyktingar att få asyl. Denna utveckling kan Sverige inte helt undandra sig ansvaret för. Överenskommelsen med Östtyskland har på ett olyckligt sätt bidragit till att bygga upp en västeuropeisk mur mot asylsökande. Flyktingpolitiken handlar om livsavgörande beslut för tiotusentals människor årligen. Genom flyktingpolitiken har vi makt att skapa ytterligare problem för den asylsökande, rasera det kanske sista hoppet, skapa depressioner och skilja barn från föräldrar. Men vi har också makten att skänka barn trygghet, reparera människors inre skador och återge en flykting tron på livet. Just därför är rättssäkerheten av så avgörande betydelse för den asylsökande. Den faktiskt förda flyktingpolitiken måste ha en stark politisk förankring och får aldrig avvika från intentionerna i svensk och internationell lagstiftning. Människor flyr av tvång, som en sista utväg ur en svår situation. Många flyr under strapatser och umbäranden. De lämnar sitt hemland bakom sig — ibland för alltid. Det är inget lätt beslut att fatta, men ofta har de som flyr inget val. Människor i denna belägenhet har rätt till asyl. En generös flyktingpolitik är en viktig hörnsten i arbetet för internationell solidaritet. Att bekänna sig till humanismens ideal är att tro på varje människas rätt till ett liv i värdighet. Därför måste grundinställningen för Sveriges flyktingpolitik vara att hålla dörren öppen för de människor som i desperation och rädsla tvingas fly från sina hemländer. Därmed skulle jag, herr talman, vilja gå igenom de reservationer som folkpartiets representanter i utskottet har skrivit. Vid många tillfällen har vi hört hur det uttalats att invandrarverket inte hinner med sina ärenden och hur svår arbetsbelastningen för detta statliga verk och dess personal är. Detta får i slutändan flyktingarna som kommer till Sverige lida för. Under långa väntetider fylls våra flyktingförläggningar med oroliga och nervösa flyktingar, som lider oerhörda kval innan besked till dem ges. Ju längre tid det går, desto svårare blir det att motta ett eventuellt negativt besked. Därför anser vi att invandrarverket skall ha medel för ytterligare ett antal tjänster för att snabbare kunna behandla de ärenden som kommer in. Vi vet att regeringen har ställt medel till förfogande för ett antal tjänster, men vi vill i vår reservation öka dessa med ytterligare 34 tjänster så att invandrarverket får det antal tjänster det självt har begärt. En grundläggande princip i svensk rätt är att beslut skall motiveras. Av ett avslagsbeslut i asylärenden bör framgå varför myndigheterna anser att den asylsökandes åberopade skäl inte är tillräckliga för att få asyl eller varför myndigheterna betraktar den asylsökande som icke trovärdig. Prot. 1986/87:119 den. Men av sekretesskäl efterlevs de inte. Arbetsbördan för invandrarver ket är ett annat skäl som anförs mot att motivera besluten i asylärenden. Sådana argument är stötande för rättskänslan. Beslut i asylärenden måste motiveras. Det är inte tillräckligt att enbart återge innehållet i de åberopade lagrummen. Motiveringen bör anges i själva beslutet. Den asylsökande och dennes juridiska ombud skall självfallet få ta del av beslutet med motivering, även i de fall där detta sekretessbeläggs. Så länge besluten inte motiveras, kan myndigheternas handläggning inte kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Beslutsmotivering behövs dessutom för att man skall kunna få tillgång till en rättspraxis. Utan en sådan praxis är det svårt att skapa rättssäkerhet. Riksdagen beslutade i samband med den invandrarpolitiska propositionen att invandrarverket systematiskt skulle dokumentera och sprida den praxis som finns i fråga om att ge uppehållstillstånd åt asylsökande. I flera omgångar har invandrarverket påmints om riksdagsbeslutet, nämligen att verket systematiskt skulle dokumentera och sprida den praxis som finns i fråga om att ge uppehållstillstånd åt asylsökande. Det är enligt vår uppfattning stötande att riksdagsbeslut ignoreras under flera år. Riksdagsbeslutet kan inte heller anses vara automatiskt upphävt genom regeringens skrivelse om flyktingpolitiken. Skrivelsen om flyktingpolitiken och en dokumentation om praxis är två helt olika instrument för att möjliggöra politisk debatt och en demokratisk kontroll av hur flyktingpolitiken utformas i praktiken. Vi har både här i kammaren och i utskottet diskuterat barnens situation i samband med asylsökandet. Jag vill tro att vi innerst inne har samma uppfattning om barnens rätt vid asylsökande, men ändå brister det så ofta vid mottagandet av just barnen. Barn i flyktingärenden bär ofta på svåra upplevelser. De kan ha väl så starka skäl att söka politisk asyl som föräldrarna. Ibland har de kanske starkare behov av skydd än föräldrarna. Ändå får de ytterst sällan egna utredningar. Barnen betraktas som bihang till föräldrarna — och inte som individer med alldeles egna behov av asyl, trots att hälften av alla världens flyktingar beräknas vara barn. Det är inte alltid som handläggare vid flyktingutredningen begär in uppgifter om barnen. Det kan ibland leda till att familjer med barn som verkligen har varit i starkt behov av att få stanna i Sverige inte fått göra det. Barnen får inga egna förhör, därför att barn inte anses kunna ha egna separat behov av asyl och därför att barn under 16 år inte själva behöver uppehållstillstånd. Både invandrarpolitiska kommittén — IPOK — och den proposition som följde på utredningen slog fast att barnens situation måste uppmärksammas i samtliga fall och att humanitära skäl relaterade till barnen kan ha betydelse för prövningen av föräldrarnas ansökan. Om IPOK:s intentioner följdes, skulle barnexpertis regelmässigt kopplas in redan i början av utredningen. Ett förslag om hur detta skulle kunna ske har utarbetats av PBU i Stockholms län. Man vill där i samarbete med landstinget skapa ett specialteam inom PBU för flyktingbarn, förlagt till en utredningsförläggning. Den föreslagna modellen förefaller vara väl ägnad att tillfredsställa kraven när det gäller att bättre uppmärksamma flyktingbarnens situation. Förutom flyktingbarnens rättssäkerhet, dvs. deras behov av att inte bli — Prot. 1986/87:119 bortglömda i utredningarna, är det dessutom viktigt att behandla och 8 maj 1987 förebygga psykiska störningar som antingen kommer sig av flykten eller av den påfrestande tiden före beslutet om uppehållstillståndet och det nya livet i flyktingförläggningen. Den fruktan som familjen känner för att tvingas återvända till det land som den har flytt från drabbar barnen hårt. De reagerar främst på föräldrarnas sinnesstämning och är för sin egen psykiska tillväxt beroende av att föräldrarna orkar ge dem en trygg omgivning, vilket många flyktingföräldrar i sin pressade situation inte förmår göra. Flyktingbarn kan också ha svåra egna upplevelser från flykten. Barn med svåra upplevelser bakom sig kan behöva terapi. Även här kan specialteam inom PBU för flyktingbarn komma väl till pass med tanke på den uppbyggnad av kompetens och erfarenhet som finns där. En eventuell omläggning av asylförfarandet kommer naturligtvis också att kunna påverka väntetiderna. Men det viktigaste är kanske att undanröja de onödiga överklagandena till regeringen, som är resultat av den bristande rättssäkerheten och utredningarnas ibland bristfälliga karaktär. När så mycket som vartannat överklagande till regeringen bifalls, är det förmodligen ett stort antal asylansökningar som borde ha bifallits på ett tidigare stadium. De långa väntetiderna blir än mer destruktiva för den asylsökande, då man inte får lov att arbeta under tiden. Det är självfallet negativt och förödmjukande att tvingas gå utan jobb under en längre tid. Flertalet asylsökande får efter beslut lov att stanna i Sverige. För dem vore det en stor fördel och en god början på vistelsen i Sverige, om de kunde arbeta under väntetiden. Integreringen i samhället underlättas och självkänslan stärks av att man kan göra nytta och få del av en arbetsgemenskap. En mycket negativ följd av kombinationen långa väntetider och förbud mot att arbeta är att många svenskar reagerar mot att de asylsökande ”lever på det sociala”. Enligt vår mening är den bästa lösningen på detta problem att radikalt förkorta väntetiderna. Riksdagen bör emellertid också ge regeringen i uppdrag att pröva möjligheterna att tillåta beredskapsarbete under väntetiden. Vi måste lära oss att leva med svängningar i flyktingströmmarna. Det är de internationella kriserna och de interna förhållandena i olika länder som skapar flyktingar. I sökandet efter långsiktiga lösningar på flyktingproblemet måste man utgå från det perspektivet. Ett generöst mottagande av asylsökande står inte i någon som helst motsatsställning till en ökning av kvotflyktingarna. Genom överföring av kvotflyktingar lättar man ej på spontanflyktingströmmen. Mot bakgrund av det jämförelsevis låga flyktingtryck som vi har, vår höga levnadsstandard och de stora utrymmena anser vi att flyktingkvoten på sikt måste öka. Vi föreslår i vår partimotion att flyktingkvoten i år skall öka med 250 flyktingar till 1 500 som ett första steg. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1,4,6,9,11, 14 och 20.

Herr talman! Minst 12 miljoner människor i världen är på flykt från sitt hemland undan krig och olika former av förföljelse. Merparten av världens flyktingar vistas i tredje världens länder. Den internationella solidariteten kräver att så många länder som möjligt tar sitt delansvar för flyktingarna. För Sveriges del kan vi göra det genom vårt arbete i internationella organ, genom bistånd till flyktingorganisationer och länder som hyser stora flyktinggrupper samt genom att ge flyktingar en fristad i vårt land. Tyvärr måste vi konstatera att allt fler länder, inte minst i Europa, har börjat tumma på denna solidaritet. Olika åtgärder som försvårar flyktingars möjligheter att få asyl har blivit vanligare under det senaste året. I riksdagen har det funnits en bred politisk enighet om den svenska flyktingoch invandringspolitiken. Flykting 86-kampanjen och en opinionsundersökning har visat att också en klar majoritet av svenska folket sluter upp bakom denna politik. Den svenska flyktingpolitiken brukar betecknas som generös. I debatten har allt fler börjat ifrågasätta hur det är med generositeten. Många människor upprörs med rätta över utvisningar av asylsökande som har vistats i landet i mer än två år i väntan på besked. Avvisningar och utvisningar till länder där de politiska förhållandena är oklara förekommer. Barn skiljs från sina föräldrar och placeras i häkte. I många människors ögon är detta inte en generös flyktingpolitik. Det är viktigt att vi hanterar flyktingoch invandringspolitiken på ett sådant sätt att människors förtroende för politiken inte urholkas. Regeringen och invandrarministern har ett stort ansvar på den punkten. Antalet asylsökande vid vår gräns styrs av händelser i vår omvärld och varierar därför kraftigt över tiden. Det innebär att vi måste ha en betydande flexibilitet i vår mottagningsorganisation. Den socialdemokratiska regeringen har varit senfärdig när det gällt att tillföra de myndigheter som har att hantera asylansökningar ökade resurser, i takt med att antalet asylsökande har ökat. Balansen av asylansökningar är i dag stor. De långa handläggningstiderna leder till mycket oro och mänskligt lidande bland de asylsökande. Den stora balansen kostar också mycket pengar för samhället, i form av dyra förläggningsplatser och ökad administration. Invandrarverket bedömde i sin anslagsframställan att balansadministrationen upptog 30 26 av den effektiva arbetstiden på verket. Från centerpartiets sida har vi under flera år krävt åtgärder som förkortar handläggningstiderna. Det är bra att regeringen nu äntligen har bestämt sig för att förkorta handläggningstiderna. Förväntningarna på de tillsatta utredningarna är därför stora. I avvaktan på att utredningarna blir klara är det ändå viktigt att polisen, invandrarverket och departementet får ökade resurser, så att den nuvarande balansen kan minskas. Vi förväntar oss från centerpartiets sida att regeringen verkligen utnyttjar det bemyndigande som riksdagen nu ger. Barn får oftast ta emot de hårdaste törnarna när vuxenvärlden är i gungning. Flyktingbarnen är inget undantag. Rädda barnen har i en rapport utförligt visat på flyktingbarnens utsatta situation. I proposition 1983/84:144 om invandringsoch flyktingpolitiken anförde = Prot. 1986/87:119 dåvarande invandrarministern: ”Vid bedömningen av utlänningsärenden 8 maj 1987 som rör barnfamiljer skall självfallet beaktas sådana omständigheter av humanitär natur som hänför sig till barnen och deras situation från hälsosynpunkt och övrigt.” Tyvärr har detta uttalande inte fått det genomslag i den dagliga verksamheten som förutsattes. I ett par uppmärksammade fall har små barn tagits i förvar, trots flera riksdagsuttalanden om förbud. Barnens situation måste tas på allvar. Därför föreslår vi från centerpartiets sida i reservation 15 att åtgärder vidtas som bättre tillgodoser barnens behov i samband med asylansökan och i övrig flyktingmottagning. Ett annat område som kräver snara åtgärder från regeringens sida gäller flyktingarnas försörjning. Den nuvarande kopplingen till socialbidrag är olycklig ur flera synpunkter. Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagens bestämmelser är i första hand avsett som en inkomstutfyllnad vid otillräcklig egen inkomst eller då medel till egen försörjning helt saknas under kortare perioder. De flyktingar som nu tas emot i kommunerna erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagens regler. Staten ersätter kommunerna för utbetalt bistånd för det år flyktingen erhållit uppehållstillstånd och ytterligare tre år. Den nu gällande ordningen är inte bra. Risken är uppenbar att flyktingar passiviseras och fastnar i ett bidragsberoende. Bland såväl flyktingar som personal i flyktingmottagningen anses det viktigt att flyktingen så snart som möjligt kommer in i ett ”normalt” liv och själv kan svara för sin försörjning, som han gjorde i sitt hemland. Den förhållandevis långa tid som flyktingen nu kan få ekonomiskt bistånd utan motprestationer verkar hämmande på dennes anpassning till ett normalt liv i vårt land. Den översyn som nu skall ske bör genomföras skyndsamt. Vid översynen bör man ta sikte på att frikoppla det ekonomiska biståndet till flyktingar från socialtjänstlagens bestämmelser. Det ekonomiska biståndet bör kunna kopplas till någon form av motprestation, t.ex. deltagande i SFI-undervisning, arbetslivspraktik eller annan verksamhet som ingår i det kommunala flyktingmottagandet. Möjligheterna att inrätta särskilda hemeller bosättningslån för flyktingar bör också övervägas. I ett särskilt yttrande förutsätter vi i centerpartiet att de synpunkter som vi har framfört beaktas. Debatten i dag handlar huvudsakligen om de nyanlända flyktinggruppernas behov. För den skull får inte de grupper av invandrare glömmas bort som redan har vistats i vårt land ett antal år. För dem betyder deras egna organisationer mycket. Från centerpartiets sida kritiserade vi det förslag till organisationsstöd som riksdagen beslutade förra året. Vi ansåg att stödet skapade besvärande tröskeleffekter för organisationerna och att den totala nivån på stödet var för litet. Vi återkommer i år i reservation 8 med vårt förslag till organisationsstöd, och vi föreslår dessutom en höjning av det totala anslaget med ca 2,8 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 8 och 15.

Herr talman! Jag skall tala om ett avsnitt av det politiska aktivitetsområdet som har försvunnit. Också i dagens debatt, som handlar om anslag till invandrarpolitiken, har invandrarpolitiken försvunnit. Huvuddelen av talarnas anföranden handlar om flyktingpolitiken. Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år utförligt beskrivit den situation som invandrarna befinner sig i. En rad åtgärder har föreslagits som skulle kunna bidra till uppfyllelsen av invandrarpolitikens målsättningar om reformarbetet på detta område hade fortsatt som förut. Från 1975/761t.o.m. början av 1980-talet bedrevs ett positivt reformarbete på invandrarpolitikens område. En omfattande organisationsstruktur har byggts upp av invandrarna själva som har möjliggjort invandrarnas egen aktivering och ett ökat deltagande i samhällsarbetet. En mycket omfattande organisation har utvecklats av personer som arbetar i de stora kommunernas förvaltningar, skolor och institutioner och som har till uppgift att förverkliga beslut på invandrarpolitikens område. Det har med åren successivt samlats en stor och värdefull erfarenhet hos dessa personer. De är en oerhörd tillgång för samhället. En avgörande roll i denna utveckling har invandrarverket spelat. Man kan säga att invandrarverkets verkställande, bevakande och undersökande verksamhet har varit en avgörande drivkraft för invandrarpolitikens utveckling, men också för invandrarnas egen organisering och ökade politisering. Men nu finns det uppenbara risker att detta tålmodiga och mödosamma uppbyggnadsarbete med motsvarande kunskaper och erfarenheter raseras om ingenting görs. Invandrarverkets ständigt otillräckliga resurser, den ökade tillströmningen av flyktingar och det nya systemet med kommunalt omhändertagande av flyktingar har gjort att invandrarverket i dag inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter. Det invandrarpolitiska arbete som verket förut bedrev har nästan försvunnit, till förmån för akuta insatser inom flyktingmottagandet. Invandrarverket skriver självt i sin anslagsframställning att verkets anställda behöver få en dräglig arbetssituation. En ständig press till följd av akutinsatser inom flyktingmottagningen, uppdämda behov av att utveckla verksamheten samt höga övertidsuttag skapar en situation som kan få allvarliga konsekvenser på sikt. Det finns stor risk för att många inte längre anser sig orka med arbetet och söker andra anställningar. Nyligen genomförde Statshälsan en hälsoundersökning av personalen på tillståndsbyrån som visar att närmare hälften av personalen har allvarliga stressymtom. Vpk anser att det är ytterst viktigt att förutsättningar skapas för att invandrarverket skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Regeringens förslag i budgetpropositionen om tillförande av medel motsvarande 44 årsarbetskrafter är helt otillräckligt. Det innebär i realiteten en reell minskning av antalet tjänster, både i förhållande till de tjänster som redan finns på verket och i förhållande till den personalstyrka som bedöms nödvändig för budgetåret 1987/88. Utan nödvändiga resurser är det omöjligt för verket att bevaka och fullfölja invandrarpolitikens praktiska tillämpning i olika kommuner. Man befinner sig i en helt ny situation, med tanke på det kommunala omhänderta gandet av flyktingar. Som alla känner till blir flyktingar så småningom Prot. 1986/87:119 invandrare och följaktligen föremål för invandrarpolitiska åtgärder med 8 maj 1987 motsvarande ökat ansvar från invandrarverket. Speciella och ökade insatser krävs på informationsverksamhetens område. Det krävs en ökad kontinuerlig information till de personer som arbetar i de olika kommunala församlingarna liksom på olika nivåer i samhällsapparaten. Den informationen är en viktig förutsättning för invandrarpolitikens framgångar och delvis en garanti mot breda invandrarfientliga strömningar. Invandrarverkets information om invandrarfrågor syftar dels till att ge underlag för planering och beslut på olika nivåer i samhället, som tillgodoser invandrarnas intressen, dels till att påverka opinionen i en för invandrarna positiv riktning. Förhoppningen är att folkrörelserna och fackföreningsrörelsen skall kunna spela en större roll som informationsspridare i detta avseende. Vänsterpartiet kommunisterna har i tidigare framlagda motioner utförligt motiverat behovet av ökade insatser på en rad områden inom invandrarpolitiken. De områden som vi anser anslagsmässigt bör prioriteras är bl.a. organisationsstödet till invandrarorganisationerna, stöd avseende invandrarorganisationernas kulturella verksamhet, stöd till verksamhet bland invandrarkvinnor och stöd till vissa avgränsade projekt. Vad gäller kvinnoverksamheten säger invandrarverket i sin anslagsframställning att den har ökat markant under de senaste åren. I stor utsträckning har invandrarkvinnor organiserat sig inom ramen för de nationella riksförbunden, som i regel är utpräglade familjeorganisationer. Inom flera nationella riksförbund har man bildat kvinnoutskott och sektioner på både central och lokal nivå. Invandrarverkets projekt för greker, turkar och jugoslaver visar tydligt behovet av stödjande verksamhet för kvinnor bland de gamla arbetskraftsinvandrarna. Statens invandrarverks uppfattning vad gäller invandrarkvinnorna sammanfaller helt med de bedömningar som vpk har gjort och de förslag som vi har framställt. Herr talman! Invandrarorganisationerna utgör en allt viktigare del av folkrörelserna i Sverige. Förutom att de fungerar som intresseorganisationer för invandrares och minoriteters strävan att behålla och utveckla den egna kulturen och det egna språket i det svenska samhället har invandrarorganisationerna stor betydelse som informationsförmedlare och som en viktig förbindelselänk mellan invandrarna och det svenska samhället. I det avseendet skiljer sig invandrarorganisationernas verksamhet mycket starkt från verksamhet som bedrivs i det traditionella svenska föreningslivet med specialisering på vissa ämnesområden. Vpk delar invandrarverkets bedömning att invandrarpolitikens målsättningar kan förverkligas endast om invandrarorganisationerna får bättre möjligheter att arbeta.

Det har framkommit uppgifter om att Sverige deltar i överläggningar med 2 andra länder i Europa, som syftar till en harmoniering av flyktingpolitiken. Man vill uppnå en gemensam politik på detta område. Det finns anledning att hysa stark oro för den information som har kommit om dessa överläggningar. Det skulle vara värdefullt om invandrarministern i dag kan komma med garantier eller försäkringar om att de eventuella överenskommelser som Sverige kan komma att träffa på internationell nivå inte kommer att innebära en försämrad praxis vad gäller den svenska flyktingpolitiken. Kan invandrarministern ge garantier, som innebär att den svenska flyktingpolitiken också i fortsättningen skall utgå från våra egna värderingar, egna möjligheter, egna bedömningar och resurser och inte — i harmoniseringssyfte — anpassas till en ännu mer restriktiv politik, som i dag bedrivs av olika länder i Europa? Det skulle vara synnerligen värdefullt om invandrarministern kan ge mig ett svar. Vad gäller situationen för de flyktingar som befinner sig i landet anser vpk att systemet med det kommunala omhändertagandet av flyktingar bör genomgå en grundlig utvärdering. Vi anser att den felaktiga och lagstridiga tillämpningen av socialtjänstlagen för att tvinga flyktingar att bosätta sig i olika kommuner bör upphöra omedelbart. Man kan inte använda lagen på ett sätt vad gäller svenskar och på ett helt annat sätt vad gäller flyktingar. Vi anser att de asylsökande som finns i olika kommuner måste ha rätt till sjukvård. Den akutvård de får i dag är helt otillräcklig, och den är oftast helt beroende av resp. läkares välvilliga tolkning av vad som är akutvård. Vad gäller flyktingbarnen säger lagen att i princip får inga minderåriga barn vistas i häkte. I verkligheten tas hundratals barn in på Vistagården årligen med hundvakten som enda personal. Vpk anser att det förhållandet inte kan accepteras. Herr talman! En viktig princip i svenskt rättsväsende har varit att beslut som fattas av olika myndigheter och organ med verkställande funktion bör motiveras. Det är en förutsättning för granskning av olika myndigheters maktutövning. Samma princip måste gälla invandrarverkets avslagsbeslut i olika asylärenden. Som det är i dag får vare sig flyktingen själv, hans ombud eller de högre instanser som handlägger överklaganden reda på motiven till beslut om avslag på asylansökan. Det innebär bl.a. det förhållandet att flyktingens juridiska ombud inte vet vad man skall grunda ett eventuellt överklagande på. Det innebär också att den politiska kontrollen och debatten kring flyktingpolitiken försvåras avsevärt. Därför är det ur rättssäkerhetssynpunkt helt nödvändigt att beslutsmotiveringen ges åtminstone till asylsökanden själv och hans juridiska ombud. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Jag vill börja mitt inlägg med att konstatera att regeringen genom olika insatser och åtgärder verkar för en fortsatt generös och human flyktingpolitik såväl internationellt som inom landet. Under 1986 fick ca 17 400 vuxna och barn tillstånd att bosätta sig i vårt land av flyktingskäl eller flyktingliknande skäl. Det är dubbelt så många som 1985. De siffror som redovisas innebär en mycket kraftig ökning av asylinvandringen, och det motsäger alltså en del inlägg i debatten, som gör gällande att den svenska flyktingpolitiken är sträng och omänsklig. Det är, som jag ser det, en — Prot. 1986/87:119 djupt felaktig beskrivning av vår politik på detta område. Den svenska 8 maj 1987 flyktingpolitiken har legat fast under många år, och den utgår från en human grundsyn. Enligt nya siffror från invandrarverket kan vi konstatera att det för innevarande år kanske kommer att handla om uppemot 20 000 asylsökande om inga förändringar av betydelse sker i de länder varifrån asylsökande kommer. Den större restriktiviteten i flera europeiska mottagarländer kan ytterligare öka antalet personer som söker sin fristad i Sverige. Jag vill alltså understryka att vår bedömning i varje enskilt fall utgår från en generös och human inställning. Det visar sig också att det stora flertalet får tillstånd att stanna här i Sverige. Kenth Skårvik sade att flyktingpolitiken inte är bra. Alexander Chrisopoulos sade att invandrarpolitiken har försvunnit. Då vill jag än en gång understryka att flyktingpolitiken har legat fast sedan 1970-talet. Vi har en rak och konsekvent tillämpning av reglerna. Det är också många viktiga beslut som har fattats under åren — när det gäller mottagningsförfarandet och mycket annat. Vi har också varje år anvisat ökade resurser på detta område, men till följd av det stora antalet asylsökande är läget ansträngt. Det är dock viktigt att vi inte går till överdrifter utan att vi för en lugn och sansad debatt. Saken tjänas bäst på det sättet. Det är naturligtvis ett oerhört svårt område att hantera, det är känsliga bedömningar, och därför är det viktigt att debatten i dessa frågor blir sansad och saklig. Som vi kan se har invandrarverket fortlöpande förstärkts med ett stort antal tjänster under åren. Från januari 1986 har verket fått medel motsvarande 18 nya tjänster, och för innevarande budgetår handlar det om 80 personer. Enligt det förslag som nu behandlas för nästa budgetår bör verket permanent tillföras nya medel motsvarande 44 årsarbetskrafter. Med den snabba ökningen av antalet asylsökande är det naturligtvis svårt att planera verksamheten. Vi kan finna att även motionärerna och de partier som har reserverat sig har svårigheter med detta. De belopp man har tagit upp i reservationerna överensstämmer inte med vad invandrarverket senare har kommit fram till. Det viktiga är därför att regeringen får ett bemyndigande att besluta om tillfälliga resursförstärkningar för handläggning av ärenden och mottagning av flyktingar och asylsökande. Det råder också enighet om att det är klokt att hantera frågan på det sättet. Det är svårt att ange behovet exakt, och därför bör regeringen få detta bemyndigande, så att regeringen och invandrarverket gemensamt får komma fram till resursbehovet för att klara uppgifterna. Med anledning av den ansträngda situationen har invandrarministern helt nyligen tillsatt två utredningar i syfte att förkorta handläggningstiderna i asylärenden, och det är ett bra initiativ. Den ena utredningen skall belysa möjligheterna till förenklingar inom utlänningslagstiftningen och den andra skall se över organisation och rutiner när det gäller polisens, invandrarverkets, departementets och utlandsmyndigheternas handläggning av utlänningsärenden. Båda utredningarna skall arbeta snabbt och vara avslutade under budgetåret 1987/88. Dessutom genomför riksrevisionsverket för närvarande två studier avse 23 ende flyktingverksamheten: en om kommunernas mottagning och en om upphandlingen inom förläggningsverksamheten. Invandrarverket har också i samarbete med statskontoret just utarbetat en plan för administrativt utvecklingsarbete. Detta visar på de initiativ och det arbete som pågår för att ytterligare förbättra verksamheten, och det är oerhört viktigt att så sker. Inom utskottet finns det en bred enighet om att nuvarande handläggningstider inte kan accepteras och att åtgärder måste vidtagas för att snabbt förkorta dem. Vi anser alltså att regeringen har tagit ett ytterst värdefullt initiativ genom att sätta i gång översynsarbetet när det gäller utlänningslagen samt rutiner och organisation. Inom utskottet finns en bred enighet härvidlag. Vi hoppas att utredarna kommer fram till förslag som löser problemen med de långa handläggningstiderna och svårigheterna med att ordna kommunplatser för flyktingar och asylsökande. Till utskottets betänkande har det fogats ett stort antal reservationer. Flertalet av dessa kommer att aktualiseras i översynsarbetet, och vi bör därför som jag ser det avvakta resultatet av detta arbete innan vi går vidare. Jag har därför inte för avsikt att ta upp en debatt om varje reservation. I några reservationer begärs att vi redan nu anvisar ytterligare medel till invandrarverket. Invandrarverkets behov av extra förstärkningar kan tillgodoses inom ramen för regeringens bemyndigande. Vi vet också att invandrarverket har övertagit de extra handläggare som en tid har funnits i regeringskansliet för att där arbeta av balanserna. Det innebär också en viss förstärkning av invandrarverkets resurser. Jag vill därefter säga några ord om flyktingbarnen, som flera talare har varit inne på. Flyktingbarnen befinner sig ofta i en mycket utsatt och svår situation i samband med att deras familjer tvingas fly från sina hem och söka en fristad i ett annat land. Det är därför viktigt att barnens situation noga uppmärksammas såväl vid tillståndsgivningen som under förläggningsvistelsen och även senare. I det sammanhanget vill jag peka på socialstyrelsens utredning om just flyktingbarnens situation. I uppdraget ingår att kartläggga den sociala och psykologiska situationen för barnen, vidare socialtjänstens och hälsooch sjukvårdens skyldigheter samt invandrarverkets och kommunernas ansvar för att barnens sociala och medicinska behov skall tillgodoses. Som vi ser det är detta ett mycket viktigt utredningsarbete och ett led i arbetet för att vi på ett bättre sätt än för närvarande skall kunna möta de barn som kommer hit och ta hand om dem. I samband med att familjerna tvingas fly från sina hemländer rycks barnen upp från sin invanda miljö, och många blir naturligtvis påverkade av omflyttningen och av flykten. Det är viktigt att dessa barn åter kan komma in i en trygg hemmiljö i Sverige och här möta förståelse, trygghet och respekt. Jag vill understryka hur viktigt detta är. Det pågår alltså ett utredningsarbete inom socialstyrelsen som vi hoppas skall lösa problemen och medföra att vi på ett bättre sätt skall kunna ta hand om barnen i framtiden. Jag vill också peka på det beslut som regeringen tog den 23 april beträffande starkare skydd för barnen. Man skärpte bestämmelserna i utlänningsförordningen när det gäller att ta barn i förvar. Barn under 16 år får enligt de nya reglerna aldrig placeras i kriminalvårdsanstalt eller i allmänt — Prot. 1986/87:119 häkte. Det är ett viktigt och utmärkt initiativ som invandrarministern har 8 maj 1987 tagit. Med hänsyn till arbetet med översyn av lagstiftningen, av rutiner och organisation samt utredningen inom regeringskansliet då det gäller de materiella reglerna för ekonomiskt bistånd åt flyktingar och asylsökande finner jag inte anledning att ytterligare kommentera betänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är helt enig med Börje Nilsson om att vi bör föra debatten om flyktingoch invandrarpolitiken i en lugn och sansad ton. Jag hoppas också att mitt anförande något andades detta, för jag tycker att vi i stort är eniga i de viktiga frågorna. Som jag sade ser olika partier kanske litet olika på vägarna att nå målet som vi alla strävar efter: en human, medmänsklig flyktingpolitik. Men låt då detta bli en åtgärdskatalog, inte minst i det pågående översynsarbetet, som Börje Nilsson här har talat om. Såväl de utredningar som de översyner som görs är oerhört viktiga. Vi väntar också med spänning på vad man kan komma fram till — här är det naturligtvis mycket som bör åtgärdas. Men det är viktigt att vi gör det i en gemensam strävan — det vill jag gärna understryka. Bara några ord om vårt förslag till anslag till invandrarverket. Det har varit en mycket stor personalomsättning på invandrarverket. Under en period var det faktiskt fler tjänstemän som slutade sina anställningar än som tillfördes verket. De tjänster som är upptagna i regeringsförslaget innebär bara en permanentning av resurser som redan finns där. För att man skall få anställningstrygghet och så stor trygghet i jobbet som möjligt är det viktigt att det inrättas tjänster. Vi har därför velat följa verkets förslag. Men eftersom det är majoritet för detta hoppas jag på ett bemyndigande till regeringen att göra allt för att arbetssituationen på invandrarverket skall bli så bra som möjligt. Jag förstår att det är en oerhört pressad situation man befinner sig i— på samma sätt som alla vi i utskottet och här i riksdagen som känner för de här frågorna är pressade och känner en viss ångest inom oss och verkligen vill åstadkomma en så bra politik som möjligt på det här området.
Herr talman! Jag vill instämma i vad Gullan Lindblad sade i inledningen till sin replik — vi skall föra debatten om flyktingpolitiken på ett fint sätt. Den gäller människor som vi skall hjälpa och ta hand om, och det nyttjar inte på något sätt dem om vi inte är överens om vad vi skall göra. Att det finns vissa skiljaktigheter är klart. Börje Nilsson sade att jag hade sagt att flyktingpolitiken inte är bra. Det är riktigt. Jag sade: Frågan om invandrare och flyktingar har under senare tid diskuterats på ett oroande sätt i våra massmedia. Bara detta är ett bevis för att den flyktingpolitik vi för i Sverige inte är bra. Det är inte bra när det diskuteras och debatteras i massmedia så som skett under den senaste tiden. Det måste då vara något fel. På samma gång vill jag emellertid upprepa vad jag också sade tidigare: 25 Prot.

Då finns det brister i vår flyktingpolitik som gör att vi måste ta bättre och stabilare tag. Det är en av orsakerna till att jag sade att det inte är riktigt så bra som det borde vara. Det är tragiskt att det är många kommuner som av olika skäl måste säga nej till att ta emot flyktingar. Jag är helt på det klara med — det uttryckte jag också i mitt anförande — att man har en fruktansvärd arbetssituation på invandrarverket. Man kan förstå om människor då säger upp sina tjänster och flyttar. Vi måste ge invandrarverket de resurser som behövs. Jag skulle vilja ha ett besked av Börje Nilsson eller invandrarministern om vad som har hänt med de extra tjänster som tillsattes på regeringsnivå — rycker möjligtvis innehavarna av dem nu in och hjälper till på invandrarverket i Norrköping? Vi vill fortfarande att invandrarverket skall få alla de tjänster som man har begärt, alltså såvitt jag kan förstå 78 för 1988. När det gäller barnen i det här sammanhanget avvaktar vi med spänning vad som skall hända. Vi vill tro att alla menar vad de säger när de talar om att ge flyktingbarnen det stöd och den hjälp de behöver. Det är en otrolig situation de befinner sig i. Men vi skall i det här sammanhanget också behandla barnen som människor och som enskilda individer. Jag vill tro att det kommer ett beslut på det området, och jag hoppas och ser fram emot det.
Fru talman! Om man läser det betänkande som vi i dag behandlar i kammaren, finner man att de politiska partierna är mycket överens. När vi från centerns sida säger att vi i vissa avseenden har en omänsklig flyktingpolitik avser vi — det sade jag i mitt anförande — de fall då flyktingar efter en lång vistelse i landet avvisas från Sverige. Skälet till det är då de långa handläggningstiderna. Det är inte något nytt krav från centerns sida att handläggningstiderna skall kortas ned. Vi är naturligtvis nöjda med att man nu har tillsatt en utredning för att komma till rätta med dem. När det gäller flyktingbarnens situation krävs det mycket av kunskap och resurser ute i kommunerna där barnen hamnar för att ge dem ett riktigt omhändertagande. Det krävs naturligtvis också insatser från många håll — inte minst från organisationernas sida — för att klara av det arbetet. När det gäller barns vistelse i häkte hälsar vi också med tillfredsställelse att man nu har ändrat utlänningslagen så att det blir omöjligt att hålla barn under 16 år i häkte. När det gäller de invandrare vi i dag har i Sverige — också frågorna som gäller dem behandlas i det här betänkandet — vill jag säga att vi i centern har vänt oss emot det sätt på vilket man fördelat stödet till invandrarorganisationer. Vi tror att det sätt som vi föreslår och som också har föreslagits av utredningen är ett bättre och mer lämpligt sätt att fördela de medel som nu = Prot. 1986/87:119 finns mellan de organisationer som verkar i vårt land och som har en stor 8 maj 1987 uppgift att fylla. Det vore roligt att höra om Börje Nilsson kan ange några - SR GG Sä z Invandring m.m. skäl för att säga nej till vårt förslag.

Fru talman! Jag måste säga att jag uppfattar den sammanblandning av invandrarpolitik och flyktingpolitik som förekommer i det här betänkandet som mycket olycklig. Den är olycklig därför att invandrarpolitiken — som berör flera hundra tusen människor här i landet och som mellan 1975 och 1980 har varit föremål för ett reformarbete som i dag håller på att försvinna — inte alls berörs av debatten i dag. Det finns faktiskt reservationer som handlar om t.ex. anslag till invandrarverket för att man skall kunna bevaka och se till att de av riksdagen fattade besluten i praktiken förverkligas i olika kommuner. Det finns vidare reservationer som handlar om anslag till åtgärder för invandrare och till informationsverksamhet. Om alla dessa reservationer säger utskottets talesman Börje Nilsson att vi skall avvakta. Han vill alltså inte diskutera de reservationer som finns och ta ställning till dem utan säger att vi skall avvakta. Vad är det vi skall avvakta? Det har faktiskt här i landet gjorts en stor, allomfattande invandrarpolitisk utredning som lagt fram ett betänkande fullt med konkreta förslag som skulle förbättra förutsättningarna för invandrarna i samhället och kunna bidra till att invandrarpolitikens målsättningar uppfylls. Det förhåller sig faktiskt så att förutsättningarna för invandrarna i Sverige i dag har förändrats. På grund av strukturomvandlingen inom den svenska industrin håller invandrarna på att omvandlas till ett underproletariat i samhället. Det pågår en omfattande segregation av invandrare — en yrkesmässig, utbildningsmässig, social och ekonomisk segregation. Från att ha varit en eftersträvansvärd och välkommen produktionsfaktor, som de var på 1960 talet, håller invandrarna på att omvandlas till en grupp av människor som redan är utslagna. Alla åtgärder som kan bidra till att förbättra invandrarnas situation i Sverige är välkomna och nödvändiga, om man någon gång skall nå jämlikhetsmålet. Glöm inte att de flyktingar som kommer till Sverige faktiskt blir invandrare när de får politisk asyl, dvs. de blir då föremål för alla de invandrarpolitiska åtgärder som kammaren i dag nästan vägrar att diskutera.

Fru talman! Jag tycker att vi gemensamt kan konstatera att detta är ett svårt område. Det måste ofta göras känsliga bedömningar i de enskilda ärendena. Det är därför viktigt att vi för en sansad och saklig debatt i alla frågor, och det är önskvärt att så sker även i massmedia. Jag tror att invandrarpolitiken i stort skulle tjäna på detta. Självfallet är situationen på invandrarverket ansträngd till följd av det stora antalet asylsökande i Sverige. Det uppgick till 17 400 under 1986, vilket innebar en fördubbling. För innevarande år räknar man med att det kan 21 Prot. 1986/87:119 komma uppemot 20 000 asylsökande, och resurserna när det gäller handlägg ning, uppföljning och mycket annat blir då självfallet ansträngda. I det läget är det viktigt — det vill jag säga till Alexander Chrisopoulos — att man i någon mån ser över organisationen. Invandrarministern har därför också tillsatt två utredningar. Jag tycker i motsats till Alexander Chrisopoulos att det är viktigt att vi genomför detta översynsarbete, som kan komma in på handläggningstider, organisationsfrågor, rutiner och mycket annat. Jag vet att Alexander Chrisopoulos inte har deltagit i behandlingen av detta ärende i utskottet, men jag vill framhålla att vi inom utskottet var överens om att det här gäller ett viktigt arbete, som måste utföras. När det gäller anslag måste alla också förstå att det är svårt att planera en verksamhet som hela tiden ökar. Eftersom antalet asylsökande stiger är det viktigt att vi ger ett bemyndigande till regeringen att tillsammans med verket gå igenom de resurser som invandrarverket behöver. Det är en klok och riktig uppläggning. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! En omorganisation av invandrarverket och även en översyn av dess arbetsrutiner och metoder kan vara välkommen och välbehövlig, men detta har inte någon som helst beröring med frågan om eventuellt ökat stöd till invandrarorganisationernas egen verksamhet. Det berör på intet sätt anslaget till ökade aktiviteter bland invandrarkvinnor — hela denna verksamhet bedrivs av invandrarorganisationerna själva. Invandrarorganisationernas ekonomiska situation är mycket svår. Invandrarpolitiska kommittén har i sitt betänkande föreslagit att organisationerna skall få bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Vi ställer faktiskt krav på dessa organisationer. De skall fungera som remissinstanser och som en förbindelselänk mellan statsmakten och invandrarna själva. De skall uppfylla en rad krav som ställs av statsmakten, och de gör det med obefintliga kansliresurser och helt på frivillig grund. Alla de politiska partierna och invandrarverket gör alltså den gemensamma bedömningen att invandrarorganisationerna för att uppfylla de krav som vi ställer på dem måste få bättre ekonomiska förutsättningar. Det kravet står på intet sätt i motsättning till en omorganisation av invandrarverkets verksamhet och organisationsstruktur.
Fru talman! Flertalet anslagsposter i budgeten har ju räknats upp. Så är fallet beträffande informationsverksamheten, opinionsbildningen och stödet till organisationerna. Redan i fjol fick organisationerna en rejäl ökning, och även i år har man plussat på anslagen. I fjol införde man också en ny bidragskonstruktion. Jag tycker därför att organisationerna har blivit generöst behandlade av statsmakterna i budgeten.

Fru talman! Jag uppskattar det sätt varpå debatten har förts här i 8maj 1987 kammaren. Den har även där meningarna varit delade präglats av förståelse och insikt om att svåra avvägningar måste göras när vi arbetar med flyktingoch invandrarpolitiken. Debatten här i kammaren har i detta avseende på ett välgörande sätt konstrasterat mot den nu pågående debatten i vissa massmedia. Flyktingsituationen i världen är utomordentligt oroande. Detta har omvittnats av många talare, och det kan inte nog understrykas. Miljoner människor flyr från sina hemländer på grund av förföljelse, förtryck, diktatur och krig. De flesta som flyr når bara över gränsen till närmaste grannland, och det är ofta ett fattigt u-land med mycket starka begränsningar när det gäller att kunna ge fristad åt de flyende. De flyende när på ett hopp om att så snart som möjligt få återvända till sina hemländer, men utvecklingen har gång på gång gjort dem besvikna. De som har flytt från Afghanistan har ofta väntat många år, likaså de som flytt från Iran, Chile och andra länder. Sverige ger ett aktivt bistånd till flyktinginsatser i olika avseenden, och det är kanske viktigt att påpeka det också i denna debatt. Genom internationella organ och genom frivilligorganisationer bistår Sverige med ca 600 milj.kr. innevarande år när det gäller stöd åt flyktingar. Många söker sin tillflykt till Västeuropa. Under förra året var det ca 180 000 människor som begärde asyl i Västeuropa. 17 400 personer beviljades under 1986 uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande humanitära skäl i vårt land. Det var, som nämnts, en kraftig ökning, en fördubbling i förhållande till 1985. Antalet asylsökande och beviljade uppehållstillstånd fortsätter att öka även under innevarande år. Antalet asylsökande kan, om ökningen fortskrider, beräknas komma att gå upp till över 20 000 det här året. Vår insats är för all del inte särskilt omfattande mätt i förhållande till de ofantliga behov som finns på grund av den prekära flyktingsituationen i världen, men det är ändå värt att understryka, som jag ofta har sagt, att Sverige ligger i topp. Vi ligger högst i förhållande till andra europeiska länder när det gäller insatser för asylsökande flyktingar. Sverige får mycket stora erkännanden av FN:s flyktingkommissarie. Detta ger oss inte någon anledning till förhävelse, men jag tycker ändå att det är viktigt att betona detta. Jag är tacksam och glad över att Sverige på det här sättet har kunnat göra så betydande insatser till hjälp för utsatta människor. Vi fortsätter att med en konsekvent politik följa lagstiftningen på detta område. Andra länder stramar åt, och det torde ha medverkat till att Sverige fått en kraftigare ökning av antalet asylsökande. Mot denna bakgrund tycker jag att kritiken mot vår flyktingpolitik är förvånande. Man kan naturligtvis med hänvisning till enstaka fall komma till olika uppfattningar. Men när enstaka ärenden redovisas i den offentliga debatten är det ofta styckevis och delt. Hela sammanhanget är då inte känt. Dessa enstaka ärenden tas till intäkt för påståendena att tillståndsprövningen har hårdnat. Jag vill på det bestämdaste tillbakavisa påståendena. Tvärtom tar vi nu i tillämpningen 29 större hänsyn till barnens situation än vi kanske haft möjlighet att göra tidigare. Grunden för flyktingpolitiken är FN:s flyktingkonvention. Vår asyllagstiftning är i viss mån generösare än konventionen. Den som är flykting får en fristad i vårt land. Många får också stanna av flyktingliknande skäl, t.ex. krigsvägrare, eller av rent humanitära skäl. Därtill kommer ett stort antal anknytningsfall. Där har också en ökning skett. Sverige har en reglerad invandring. Det är naturligtvis en svår komplikation. Jag tycker att det stärker vår invandrarpolitik att det råder en politisk enighet om grunderna för den. Ingen av dem som står upp här i debatten har krävt någon radikal förändring av dessa grunder. Jag noterar också att ingen i massmedia, där man tar upp enskilda ärenden, har krävt en helt fri invandring. Man vill att just den eller de man själv känner skall få stanna. Man engagerar sig för människor på grund av den personliga kännedom man har och får på det sättet en anknytning till dem. Men någon måste ta ställning i de enskilda ärendena, och det är en svår och grannlaga uppgift. Gullan Lindblad tog med utgångspunkt i en tidningsartikel upp frågan om huruvida det skulle bli aktuellt att skärpa praxis när det gäller flyktingar som får stanna av humanitära skäl. Jag tillbakavisade det påståendet i går. Jag gör det också i dag. Om vi däremot kan korta ner handläggningstiderna — vilket jag hoppas att vi skall kunna göra inom den närmaste framtiden — undanröjs en rad av de svåra humanitära förhållanden som uppkommer på grund av långa handläggningstider. Det kan möjligen ha legat till grund för rubriksättningen av den nämnda artikeln. Att befria asylsökande från den svåra press som en lång handläggningstid innebär är välgörande och måste vara något att eftersträva. Kenth Skårvik riktade kritik mot att så många fick uppehållstillstånd först efter regeringens prövning av överklagandena. Jag har svårt att förstå den kritiken. Hittills har kritiken gällt att regeringen inte bifaller tillräckligt många överklaganden. Jag medger att det är viktigt att det finns en överensstämmelse i praxis mellan invandrarverket och regeringen. I ett par motioner har krävts att vi skall höja flyktingkvoten. Kvoten är för närvarande 1 250 personer, men siffran blev i realiteten 1 384 förra året. Kvoten kan alltså överskridas i viss utsträckning. Regeringen har inte ansett sig kunna föreslå en höjning av kvoten på grund av att spontaninvandringen har ökat så kraftigt. Vi kan naturligtvis inte bortse från den påfrestning på mottagningsresurserna som detta innebär. Flyktingsituationen är nu så alarmerande att alla länder som har möjlighet måste medverka i flyktingarbetet. Vi arbetar hårt från svensk sida för att få till stånd ett ökat samarbete i Europa och i Norden när det gäller mottagningen av flyktingar. Det arbetet bedrivs inte för att Sverige skall avlastas. Det samlade behovet är så stort att alla fria och rika nationer måste samverka och göra sin insats. Som svar på Alexander Chrisopoulos fråga kan jag säga att vi utformar vår flyktingpolitik själva utifrån de värderingar och de mål vi har satt upp i regering och riksdag. Kenth Skårvik vände det hela så att Sverige på något sätt skulle vara ansvarigt för den åtstramning som sker i övriga Europa. Jag finner detta mycket märkligt. Vi ser med stor oro på den åtstramning som sker i en rad länder i Europa. Vårt europeiska samarbete tar naturligtvis sikte på att — Prot. 1986/87:119 försöka förmå de europeiska länderna i övrigt att öppna sina gränser något 8 maj 1987 mera och ta emot en större del av de flyktingar som söker en fristad. Det handlar som sagt inte om att avlasta Sverige utan om att avlasta flyktingarna deras börda. Ett problem som inte berörts i denna debatt är de bristande mottagningsresurserna i vårt land just nu. Det är ett problem som vi måste se i vitögat. Vi gav ii fjol uppehållstillstånd till 17 400. Kommunerna har ställt upp välvilligt. Men det antal platser som kommunerna erbjuder understiger 15 000. Det innebär att antalet personer som sitter fast i förläggningar, i slussar, ökar mycket raskt. Det närmar sig nu 7 000. Vid årets slut kan antalet människor som sitter i förläggningar uppgå till 10 000. Här måste det till extra insatser ute i kommunerna. Det är bara genom kommunalpolitiska beslut inom ramen för den kommunala självbestämmanderätten som detta kan ske. Vi kan bara vädja till kommunerna, och vi vädjar intensivt. Jag hoppas att alla partier vill medverka till att genom sina kommunala representanter verkligen öka insatserna. Mer än hälften av dem som söker asyl i Sverige säger sig sakna identitetshandlingar. Detta är ett växande problem. Enbart att ureda en persons identitet kan väsentligt förlänga väntetiden för beslut om huruvida han får stanna eller ej. Det finns naturligtvis människor som inte har tillgång till pass. Det är inte det vi diskuterar i detta sammanhang. Det som blivit ett bekymmer är att många, tydligen på uppmaning av dåliga rådgivare, före ankomsten till Sverige gör sig av med alla papper om sin identitet. Det är som sagt ett dåligt råd de får, och det ökar inte rättssäkerheten. Om vi skall kunna fatta snabba beslut om uppehållstillstånd är det en förutsättning att vi vet vem den asylsökande är. Den ökande papperslösheten är en starkt försvårande omständighet. Jag vill också betona att FN:s flyktingkommissarie har precis samma uppfattning, att den självvalda papperslösheten måste motverkas. Under min tid som invandrarminister —- och den är ju som bekant inte särskilt lång — har jag ändå vidtagit ganska många åtgärder för att underlätta situationen för asylsökande flyktingar och invandrare. Två snabbutredningar har tillsatts för att göra det möjligt att drastiskt korta ner väntetiderna för tillståndsärenden. Målet är att den asylsökande inom loppet av två månader skall kunna få ett beslut från invandrarverket. Det är en hög målsättning. Rättssäkerheten får inte äventyras med en så drastiskt nerkortad väntetid. Min uppfattning är dock att det i många fall snarare är de nuvarande långa handläggningstiderna som utgör ett hot mot rättssäkerheten. Under den här vintern har departementet genom extra arbetsinsatser pressat ner ärendebalansen från ca 3 000 till 1 200 fall. Det har inneburit att många har fått ett slutgiltigt beslut och att väntetiden därmed har kortats. Även invandrarverket har fått extra resurser under innevarande budgetår, vilket har debatterats ganska utförligt i kammaren. Jag vill betona att utöver de redan nämnda extra förstärkningarna skall läggas den särskilda insatsstyrka som har börjat arbeta med att minska ärendebalansen hos invandrarverket. Genom en nyligen beslutad förordning har polisens möjligheter att ta barn i förvar begränsats. Det är ett viktigt beslut som ytterligare markerar humanitet i samband med flyktingarbetet. 31 Alexander Chrisopoulos ville gärna ta upp invandrarpolitiken. Det tycker jag är välgörande. Jag smärtas ofta över att debatten i så hög grad är koncentrerad till ett antal enstaka flyktingärenden och att invandrarpolitiken försummas i den allmänna debatten. Vi kämpar en ojämn kamp på departementet för att föra ut debatten till allmänheten. Invandrarnas situation på arbetsmarknaden är svår — det skall vi komma ihåg. Man kan säga att arbetslösheten är dubbelt så hög bland invandrare som bland svenskar i övrigt. Det gäller även invandrare som har vistats länge i Sverige och har gjort betydande insatser i det svenska samhället. Fortfarande står de längst bak i kön när det gäller lediga platser på arbetsmarknaden. I syfte att underlätta för invandrarna på arbetsmarknaden har jag haft en serie överläggningar med arbetsmarknadens parter. Jag hoppas att vi med förenade krafter skall kunna åstadkomma förbättringar på detta område. Jag har också haft överläggningar med utbildningsmyndigheterna, för att på ett rättvisare sätt kunna ge invandrare — med deras utbildningsbakgrund och yrkeserfarenheter — en bättre ställning på den svenska arbetsmarknaden. Med smärta skönjer vi tendenser till ökad främlingsfientlighet och rasism i vårt land. Detta måste på alla sätt motverkas. Vi måste skapa opinion mot främlingsfientlighet och rasism. Jag har tagit initiativ till den s.k. vänskapsveckan som börjar den 18 maj. Jag hoppas att kammarens ledamöter har noterat detta och att var och en på sitt sätt vill medverka till att skapa kontakter mellan svenskar och invandrare. Folkrörelserna engagerar sig nu i arbetet. Jag hoppas att detta skall bidra till att förbättra invandrarklimatet i vårt samhälle och öka kontakterna mellan svenskar och invandrare och mellan olika invandrargrupper. Vi måste hålla främlingsfientlighet och misstro mellan olika etniska grupper borta. Det är nödvändigt om vi skall kunna utveckla en bra invandrarpolitik. En bra invandrarpolitik är också en förutsättning för en fortsatt generös flyktingpolitik. Här finns ett mycket tydligt samband. Den bild av invandrarna som förmedlas via svensk massmedia är nästan alltid fylld av problem. Det är svårigheterna som betonas. Bilder av invandrare som funnits sig väl till rätta, som gjort betydande insatser i svensk näringsliv och kulturliv, är inte så ofta förekommande. Den svenska allmänheten kan få den uppfattningen att det bara är bekymmer med invandringen. Det är en bild som invandrarna själva är mycket oroade över. Jag anser att vi måste ta fram de positiva sidorna av invandringen — och de positiva sidorna finns! Invandringen ger oss många möjligheter. Sverige har råd att ta emot fler flyktingar, och vi skall också erbjuda dem en bra tillvaro i detta land. Utan invandrare stannar Sverige, har man sagt, och det är riktigt. Någon sade häromdagen: Tänk om alla invandrare plötsligt skulle lämna vårt land. Vad tomt och trist och grått det skulle bli! Det är värt att tänka på. Utifrån de värderingarna och den människosynen tror jag att vi gemensamt skall kunna undanröja många brister i invandrarpolitiken. Om vi inte klarar att utveckla en bra invandrarpolitik, att möta invandrare med tolerans, värme och förståelse, blir det svårt att vidmakthålla en öppen och generös flyktingpolitik. Jag hoppas verkligen att vi med gemensamma ansträngningar, och med det starka engagemang som också finns här i kammaren för dessa frågor, skall kunna gå vidare och bygga denna goda invandrarpolitik i vårt land.